Herr talman!

Vidare berörs även den kommunala vuxenutbildningen. Vi kan från moderata samlingspartiets sida acceptera större delen av de föreslagna åtgärderna men har funnit anledning att på ett par principiellt viktiga punkter reservera oss. När det gäller ungdomsplatserna anser vi att det kommer att uppstå betydande svårigheter för kommunerna att klara av sina uppgifter inom ramen för deras uppföljningsansvar. Detta är en direkt följd av riksdagens nyligen fattade beslut om att statsbidrag för verksamheten med yrkesintroduktion inte skall utgå fr.o.m. kommande budgetår. Vi varnade för detta redan vid den debatten här i kammaren. Varken i budgetpropositionen 1983 eller i nu föreliggande proposition har regeringen övertygande kunnat visa att tillgången på ungdomsplatser under nästa år kommer att vara av den omfattning som har beräknats. Vi kan konstatera att yrkesintroduktionen i fråga om både omfattning och betydelse har överträffat varje prognos. Skälet till detta är att yrkesintroduktionen innebär praktiska, anpassningsbara och väl fungerande möjligheter för kommunerna att erbjuda ungdom utbildning eller att öppna vägar till anställning. Vi anser därför att villkoret för ett lyckosamt uppföljningsarbete av kommunerna är att denna framgångsrika verksamhet med yrkesintroduktion får fortsätta enligt hittillsvarande regler. Som ett komplement till yrkesintroduktionen bör kommunerna kunna erbjuda ungdomsplatser för ungdomar som blir 17 år det år då änställning sker och som varken befinner sig i reguljär utbildning eller har fast anställning. De av oss angivna riktlinjerna för uppföljningsverksamheten ligger enligt vår uppfattning mest i linje med det övergripande målet för uppföljningsansvaret, nämligen att bereda alla ungdomar plats i gymnasieskolan. Eftersom anskaffningen av platser för yrkesintroduktionen och av ungdomsplatser kräver god kännedom om det lokala näringslivet och ett väl upparbetat personligt kontaktnät, sköts detta arbete bäst lokalt i kommunerna av den personal som redan är engagerad i det kommunala uppföljningsarbetet. Det finns därför inget skäl att utöver redan beviljade medel till länsskolnämnderna anvisa av regeringen begärda 1 milj.kr. Innan man, som budgetpropositionen och utskottsmajoriteten vill, ersätter det rådande uppföljningssystemet med ett nytt, bör enligt vår uppfattning en utvärdering av den pågående verksamheten ske. Från moderat sida ställdes i debatten den 18 maj ett antal frågor, som borde besvaras innan man vidtar några genomgripande förändringar. Vi fick då inga svar på våra frågor. Kanske Lars Svensson kan ge bättre besked i dag? Vi har ingenting att erinra mot att utbildningsinslag i fastare former än hittills knyts till yrkesintroduktion och ungdomsplatser, men vi finner det angeläget att betona att utbildningsinslagen ges stadga och kvalitet. Därför är det särskilt betydelsefullt att följa och utvärdera denna del av uppföljningsverksamheten. Vi anser att regeringen bör uppdra åt SÖ att senast den 15 september 1984 redovisa det första årets erfarenheter av utbildningsinslagen. Den samlade borgerligheten vill i reservation 1 även framhålla att också andra åtgärder än de redan anförda måste tillgripas för att underlätta ungdomens inträde på arbetsmarknaden. Vi avser då särskilt en förbättrad lärlingsutbildning. Dagens lärlingsutbildning inriktas mot en relativt begränsad del av arbetsmarknaden och utnyttjas i alltför liten omfattning. Enligt vår uppfattning skulle en utbyggd lärlingsutbildning väsentligt underlätta ungdomens möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. Vi anser det därför viktigt att lärlingsutbildning — bedriven i samverkan mellan gymnasieskolan och näringslivet och omfattande såväl praktiska som teoretiska utbildningsmoment — stimuleras samt att den successivt byggs ut till att omfatta allt fler ungdomar i gymnasieskolåldern. Från moderata samlingspartiets sida har vi skisserat ett sådant förslag, som kan ligga till grund för utbyggnaden. I debatten den 18 maj i år vid behandlingen av anslagen till gymnasiala skolor sade utbildningsminister Lena Hjelm-Wallén i en till mig riktad replik: ”Slutligen vill jag på det bestämdaste motsätta mig påståendena om att socialdemokraterna skulle ha en ovilja mot att förlägga utbildning till arbetsplatser. Vi har medverkat till detta. Jag ställer mig gärna bakom sådana utbildningar, under den mycket bestämda förutsättningen att kvaliteten kan garanteras och att vi får en kvalitativt högtstående yrkesutbildning med tillräcklig bredd.” Herr talman! Det är ju detta vi vill med våra förslag. Jag kan av den anledningen inte förstå utbildningsutskottets socialdemokrater, när de med åsnors envishet vägrar att stödja dessa förslag, som f. ö. även ligger bakom våra reservationer nr 3 och 4. Avslutningsvis, herr talman, några ord om reservation 8 av moderata samlingspartiet. Vi anser att kostnaderna för de av regeringen föreslagna åtgärderna inom gymnasieskolan bör bestridas genom ianspråktagande av finansfullmakten. En sådan användning av finansfullmakten kan enligt vår uppfattning accepteras, då de aktuella åtgärderna uttryckligen motiveras med dagens extraordinära arbetsmarknadssituation. De i kompletteringspropositionen angivna åtgärderna är att anse som en ersättning för sådana insatser som finansfullmakten direkt är avsedd för. Med det anförda, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna 1,3, 5 och 8, som är fogade till utbildningsutskottets betänkande 1982/83:36.

Herr talman! I regeringens kompletteringsproposition ingår en rad förslag för att förstärka kommunernas möjligheter att leva upp till sitt uppföljningsansvar och för att öka utbildningskapaciteten i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning. Syftet är vällovligt, men en del av åtgärderna verkar tillkomna i ett slags desperation inför utvecklingen. I samband med behandlingen av budgetpropositionen har riksdagens majoritet beslutat att, våra protester till trots, avveckla den framgångsrika yrkesintroduktionen och helt ersätta denna med ungdomsplatser. Nu, några veckor senare, inser man svårigheterna att få fram tillräckligt med ungdomsplatser och tillgriper drastiska och oplanerade åtgärder. En sådan är att ge länsskolnämnderna pengar för att kunna anställa tillfällig personal som under en övergångstid om en-två månader skall skaffa fram nya ungdomsplatser. Bara ordvalet ”skaffa fram nya ungdomsplatser” är ett hån mot alla dessa syo-funktionärer och SSA-sekreterare som under de senaste åren använt all sin tid och kraft åt att bygga upp ett samarbete med det lokala näringslivet och dess företrädare och att med lokala fackliga representanters hjälp öka förståelsen för att skolans behov också är arbetslivets behov. Nu skall en handfull experter från länsskolnämnderna på en eller högst två månader ”skaffa fram” de 6 000 eller 8 000 platser som fattas. Förslaget röjer en brist på verklighetsuppfattning som är skrämmande. Vid den förra debatten här i kammaren hade jag anledning att fråga utskottsmajoritetens företrädare Lars Svensson, om man inte hade några kontakter med verksamheten ute på fältet eller om man hade fått några signaler från något håll om att det nu förelåg svårigheter. Jag fick då inget svar, och jag förstår nu varför! Låt mig ställa en ny fråga till Lars Svensson: Kan Lars Svensson kortfattat beskriva hur en sådan här ”platsanskaffare” skall gå till väga för att på denna korta tid åstadkomma dessa underverk? Det är många som skulle vilja ha besked på den punkten, inte minst den personal som nu har det här till arbetsuppgift. De vill naturligtvis veta vad det är för fel de gör. Självfallet inser de sin begränsning och förstår att socialdemokratiska statsråd i kanslihuset och socialdemokratiska riksdagsmän i utbildningsutskottet vet bättre hur det här skall göras. Det återstår bara för Lars Svensson att tala om hur! Med ungefär samma bristande insikt behandlar man frågan om högre specialkurser och annan påbyggnadsutbildning. Högre specialkurser skall utvecklas inom områden där det finns ett arbetsmarknadsbehov och kräver en noggrann planering och ett väl utvecklat samarbete med näringslivet, arbetsmarknadens parter, högskolan och andra utbildningsanordnare, t.ex. AMU och Komvux. Allt detta tar tid, om man skall få rätt utbildning vid rätt tidpunkt och med bibehållna krav på hög kvalitet. I någon mån inser utskottsmajoriteten detta, eftersom man inte är säker på att gymnasieskolan kan utnyttja det nya utrymmet som de 2 000 platserna innebär. Fortsättningen av utskottsmajoritetens tankemöda är dock inte lika väl övertänkt. Om inte gymnasieskolan kan anordna tillräckligt många högre specialkurser bör kapaciteten föras över till Komvux, säger utskottsmajoriteten. Då vill jag fråga Lars Svensson, om han kan ge exempel på någon kommun där det inom Komvux finns en beredskap att utveckla högre specialkurser. Vi är nu i början av juni månad, och skolan börjar igen omkring den 20 augusti. En stor del av tiden däremellan är Sverige stängt för semester, och det är ånyo en skrämmande brist på verklighetsinsikt, att tro att ett omfattande utvecklingsarbete kan ske på den tid som står till buds. Men Lars Svensson har nu möjlighet att redovisa i vilka kommuner den beredskapen finns. Däremot finns den gymnasiala lärlingsutbildningen väl etablerad och i väl kända former. Tyvärr är inte omfattningen vad den borde vara, och det är beklagligt, eftersom det är en bra utbildningsform som fyller ett dokumenterat behov på arbetsmarknaden. Skälet till att den inte fått den omfattning som den borde ha är att utbildningsformen är förenad med stora kostnader för de företag och hantverkare som tar emot lärlingar i sina företag. Därför har vi än en gång från centerns sida föreslagit att det särskilda stimulansbidraget till industrioch hantverksutbildningar också bör utgå till lärlingsutbildning. Med samma envishet säger socialdemokraterna nej. Det finns tydligen oöverstigliga hinder i att ändra i en eller annan liten förordning för att göra detta möjligt. Jag tror inte längre på det argumentet. Det enda skälet är att socialdemokratin och fackföreningsrörelsen är motståndare till en utbyggd lärlingsoch hantverksutbildning.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

Herr talman! De frågor som tas upp i utbildningsutskottets betänkande har vi tidigare under detta riksmöte haft anledning att diskutera vid flera tillfällen. Jag ser därför ingen anledning att nu ta upp en längre diskussion. Låt mig bara säga att vi från folkpartiets sida har hävdat vikten av att vi skall ha ett tillräckligt stort antal platser i högskolan. Tyvärr har vi varit ensamma om den uppfattningen. Nu fullföljer vi reservationsvägen denna vår uppfattning. Herr talman! Jag yrkar bifall till folkpartiets reservation.

Herr talman! I denna sena timme skall också jag fatta mig kort. Vi är inte överens med regeringen beträffande de åtgärder som föreslås i proposition 1982/83:150, framför allt inte när det gäller 18-20-åringarnas arbetslöshet. Det framhålls i propositionen att en allt större del av de arbetslösa ungdomarna i åldern 18-20 år har genomgått eller avbrutit en utbildning i gymnasieskolan. En specialundersökning om arbetskraftens utbildning visar att en tredjedel av de arbetslösa 18-19-åringarna hade en minst tvåårig gymnasial utbildning. Man hänvisar också till en SÖ undersökning från 1978, enligt vilken omkring 10 96 av en kull intagna till gymnasieskolan avbröt sina studier. De teoretiska linjerna har färre studieavbrott än många av de yrkesinriktade linjerna. Mot bakgrund av dessa undersökningar föreslår regeringen nya och kompletterande utbildningar för att öka möjligheterna till sysselsättning för ungdomarna. Man konstaterar att det behövs extraordinära insatser. Det är vi helt överens med regeringen om. Men vi delar inte regeringens uppfattning om vilka insatser som bör göras. Vi menar att man måste ta hänsyn till att den stora ungdomsarbetslösheten inte enbart hänger samman med konjunkturerna, utan att den också har strukturella orsaker. I syfte att på längre sikt förbättra situationen för främst 18-19-åringarna bör regeringen därför överväga en förlängning till tre år av tvååriga yrkesinriktade linjer.

Herr talman! Liksom de tidigare talarna kan jag fatta mig väldigt kort i detta inlägg, eftersom en del av de frågor som tas upp i utskottets betänkande och i reservationerna har diskuterats tidigare här i kammaren. De förslag som berör utbildningsdepartementets område ingår i det paket med sysselsättningsskapande åtgärder som nu har lagts fram för riksdagen. Det är därför naturligt att innan riksdagen skils se till att åtgärder vidtas som underlättar för de lokala skolmyndigheterna att ytterligare öka sina insatser. Jag skulle kortfattat vilja kommentera några av de frågor som reservanterna tagit upp. Jag anser inte att jag har anledning att gå in på någon längre diskussion av de förslag som vi tidigare behandlat om avvecklandet av yrkesintroduktionen. Det är inga drastiska och oplanerade åtgärder som vi har föreslagit. Vi kan, som jag sade i den tidigare debatten, hänvisa till en undersökning som Arbetsgivareföreningen har gjort och som tyder på att man där är intresserad av att ha enbart ett system. Jag tror att man kommer att klara av att skaffa fram tillräckligt många ungdomsplatser. Inom annan verksamhet har man utnyttjat personalanställare och fackliga förträdare med god kännedom om näringslivet till att just skapa fram platser av den här arten inom en annan myndighet. Det har visat sig fungera relativt skapligt. Varför skulle vi inte kunna förstärka den verksamhet som bedrivs inom skolans område av SSA-sekreterare och syo-funktionärer och ge dem ytterligare hjälp? Det är inte fråga om att ersätta dem — det är fråga om att stödja och hjäpa dem med att få fram ytterligare platser. När det sedan gäller lärlingsutbildningen vill jag säga att vi får tillfälle att diskutera den frågan ordentligt i höst när regeringen presenterar förslag om hur lärlingsutbildningen skall se ut. Det är fel att göra gällande att vi inte accepterar lärlingsutbildningen. Vi har enligt budgetpropositionen utökat antalet platser med 1 500 och därigenom skapat möjligheter för ytterligare lärlingsutbildningsplatser. Jag skulle också vilja säga till moderaterna att det är ett egendomligt förslag man presenterar, när man inte är villig att anvisa medel utan hänvisar till finansfullmakten. Moderaternas egna representanteri finansutskottet har talat om vad man skall använda finansfullmakten till, och man anger inte att den kan användas inom utbildningsdepartementets område. Man går alltså här emot sina egna företrädare i finansutskottet. Genom de insatser, aktiviteter och förstärkningar som nu sätts in och som kommer länsskolnämnderna till del och där de lokala organisationerna får en utökning av gymnasiala specialplatser för de ungdomar som icke har något jobb sedan de gått igenom gymnasieskolan skapar man möjlighet att ge ytterligare människor sysselsättning. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! För andra gången har broderskaparna motionerat om ett bemyndigande till regeringen att kunna satsa mer på trossamfundens lokaler. Företrädarna för folkpartiet och centern har i utskottet velat bifalla detta förslag. Jag räknar självfallet med att broderskaparna stöder sitt eget yrkande. Bifall till reservationen.

Herr talman! Vi har behandlat den här frågan tidigare i kulturutskottet, och jag vill bara säga att vi inte har några ytterligare sakliga skäl att tillföra ärendet. Jag vill bara yrka bifall till utskottets hemställan. Av utskottets betänkande framgår klart att det finns möjligheter att av sysselsättningsskäl öka insatserna, när så bedöms erforderligt av arbesmarknadsmyndigheterna. Då kan man göra insatser för trossamfundens lokaler både som beredskapsarbeten och med bidrag från anslaget till allmänna samlingslokaler, dit vissa av trossamfundens lokaler räknas.

Herr talman! Jag har till uppgift att tala om energibeskattningen. Det innebär att det blir ett väldigt kast tillbaka till förmiddagens debatt. Varför det har blivit så här vet jag inte, för jag har inte varit med om att göra upp talarlistan. Det kan dock finnas anledning att göra en sammanfattning av förslag om energibeskattning som vi har att ta ställning till. Man kan säga att det var något av ett lappkast från den socialdemokratiska regeringens sida när den i kompletteringspropositionen kom med förslag till energiskattehöjningar på flera miljarder kronor. Trots att det har debatterats mycket här i dag, kan det finnas anledning att redogöra för vad som har hänt och vad som håller på att hända på energiområdet och se på vad det kan få för betydelse för medborgarna och näringslivet. Frågan om energiskatterna har utretts av en särskild kommitté, energiskattekommittén, som lämnade sitt betänkande Skatt på energi förra året. Betänkandet har remissbehandlats. Under en längre tid har sedan arbetet med en proposition pågått i regeringskansliet. I propositionsförteckningen i januari fanns också en särskild proposition om energibeskattningen aviserad. Propositionen skulle komma eventuellt den 31 mars. Senare fick vi höra att den skulle komma i maj. I kompletteringspropositionen sägs att man fortfarande har för avsikt att lämna den till vårriksdagen. I en interpellationsdebatt den 30 maj, alltså i måndags, fick vi av energiministern höra att propositionen är färdigskriven. Men vi har ännu inte sett den och får väl anta att vi inte får den innan vi skiljs åt för sommaruppehållet. Under tiden har det gjorts uttalanden från regeringshåll om energiskatterna. I en artikel i Dagens Nyheter den 21 maj var det någon som påpekade att energiministern i Vi Bilägare lovat att energiskatterna inte skulle höjas. Tvärtom skulle vi dra nytta av de sänkta oljepriserna, hävdade hon. Som en indikation på när en höjning av energiskatterna till nöds skulle kunna aktualiseras angav hon i intervjun det tillfälle då oljepriserna kunde komma att sänkas med 25-30 96. Så sent som i mars i år har Birgitta Dahli ett brev till Bilfront sagt att någon bensinskattehöjning inte är aktuell. Tvärtom, säger hon, bör de sänkta oljepriserna utnyttjas för att förbättra Sveriges och enskilda konsumenters ekonomi. När sedan lappkastet kom i kompletteringspropositionen kan man tänka sig att villaägare, bilägare och hyresgäster ansåg sig vara svikna. Under det senaste halvåret har vi behandlat tre särskilda propositioner om skattehöjningar på energiområdet. Jag skall återkomma senare till detta. I interpellationsdebatten i måndags sade energiministern en hel del intressanta saker, bl.a. följande: ”Jag tror att det är oerhört viktigt att vi på energipolitikens område håller fast vid de riktlinjer och principer som riksdagen har beslutat skall gälla ——-—-.” Vidare säger hon att ”det bara är med fasta spelregler på det här området som vi har en chans att klara de mycket ambitiösa mål som har satts upp för energipolitiken”. Det låter bra, men det är ju just detta som regeringen inte har gjort, utan man lägger i kompletteringspropositionen — på knappt tre sidor — fram omfattande förslag till energiskattehöjningar utan att redovisa underlaget för bedömningarna. Man talar om fasta spelregler, men de lyser med sin frånvaro. I ett annat avsnitt i interpellationsdebatten sade Birgitta Dahl — gentemot interpellanterna, som tillhör centerpartiet: ”Det går inte att med förnuftsskäl eller energipolitiska skäl motivera varför man går emot energiskattehöjningen.” Men inom moderata samlingspartiet anser vi att man bör resonera precis tvärtom. Skälet till att vi har yrkat avslag på alla förslag till energiskattehöjningar är att vi har bedömt det så, att det inte föreligger några energipolitiska skäl för att höja några energiskatter. Så fortsätter Birgitta Dahl: ”Och det går inte att plocka ut delar av energiskattefrågan— — —- utan det är en helhetsfråga.” Men när man lade fram förslag till lag om ändring i lagen om bensinskatt i proposition nr 50 gick det bra att plocka ut delar och inte betrakta det som en helhetsfråga. I proposition 99 lade man fram förslag till lag om ändring i lagen om allmän energiskatt, och då gick det också bra att bryta ut en delfråga och bortse från helheten. Likadant var det i proposition 100 med förslag till lag om skatt på viss elektrisk kraft. De goda synpunkter som energiministern framför lever regeringen inte alls upp till, och därför blir det som det blir. I interpellationsdebatten diskuterades också bensinskatten. Beträffande höjning av bensinskatten sade Birgitta Dahl att den är ”en del av den helhetslösning på energiskatteområdet som vi vill genomföra för att kunna ge de långsiktiga besked som behövs för att energipolitiken skall fungera i praktiken. Dessutom måste ju momsbefrielsen när det gäller inhemska bränslen finansieras.” Där är det två intressanta saker. Beträffande bensinskatten kan man säga att den verkligen har blivit en riktigt politisk soppa. Andra talare har dessutom här i dag påpekat att motiveringarna för energiskattehöjningarna har varit varierande och många. Det har gällt att finansiera inkomstskatteomläggningen och det har gällt arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Vid utskottsbehandlingen tillkom sedan finansiering av förbättrat ubåtsskydd. Här kom så sent som i måndags ytterligare ett tillskott till floran, nämligen att momsbefrielsen när det gäller inhemska bränslen skulle finansieras med den föreslagna höjningen av bensinskatten. Vi drar av detta slutsatsen att vad som har hänt är att den socialdemokratiska energiskattepolitiken har lidit ett fullkomligt skeppsbrott. Då är frågan vad det har för betydelse. Ja, i första hand har det den betydelsen att det försvårar möjligheterna att bedriva en vettig energipolitik. För medborgarna betyder det en hel del. De berörs naturligtvis som villaägare, bilägare osv., men framför allt berörs näringslivet. Jag tycker det är upprörande att behandla en så viktig fråga som energiskattefrågan på det sätt som har skett. Det sägs att man vill underlätta för industrin och få industriinvesteringarna att öka, men man måste vara medveten om att till de största svårigheterna för industrin hör osäkerheten om framtiden. Och när en så viktig produktionsfaktor som energin blir utsatt för en sådan behandling som nu skett, så att osäkerheten om de framtida villkoren bara ökar, då tycker jag det är befogat att säga att man har handlat oförståndigt med tanke på effekterna för vårt näringsliv. Det är nu bara att hoppas att det underlag som saknas när vi nu skall fatta beslut om skattehöjningar på energiområdet i miljardklass och som tydligen ligger i Birgitta Dahls skrivbordslåda kommer fram till hösten, så att vi då kan få en mer övergripande debatt och få hyfsning på frågan om energibeskattningen. Med det vill jag yrka bifall till de moderata reservationerna i skatteutskottets betänkande nr 55.

Herr talman! Jan-Erik Wikström sade för en stund sedan, när det gällde kulturutskottets betänkande angående lokalfrågor för trossamfunden, att han tyckte att motionärerna skulle kunna ställa sig bakom den reservation som han och centerpartiet står för. Men det kan vi inte. Reservanterna går nämligen ett steg längre än motionärerna den här gången har tänkt sig och längre än vad som =— enligt mitt sätt att se — är möjligt inom ramen för kompletteringspropositionen och vår motionsrätt. De kräver en omläggning av anslagskonstruktionen vad avser trossamfunden, så att reglerna utformas som de som nu gäller för allmänna samlingslokaler — alltså de profana. Skäl kan finnas för sådana tankegångar, men om reglerna skall ändras bör det övervägas, och det bör ske via en parlamentarisk utredning. Det finns många sakskäl som i ett sådant sammanhang måste övervägas, inte minst ur trossamfundens synpunkt.

Herr talman! Låt mig säga till min vän Thure Jadestig att han har satt ett nytt rekord i tävlingen om argument för att inte biträda sina egna åsikter.

Herr talman! De kommunalekonomiska frågorna ansluter helt naturligt nära till den allmänekonomiska situation som vi har debatterat en god del av dagen. Jag anser det därför försvarligt att fatta mig mycket kort — också av det skälet att dessa frågor naturligtvis kommer tillbaka till kammaren vid åtskilliga senare tillfällen. Den kommunala sektorns betydelse belyses kanske lämpligast på det sättat att man säger att den svarar för två tredjedelar av den offentliga konsumtionen. Kommunerna drar in ungefär 100 miljarder i inkomstskatt från invånarna och får ungefär 50 miljarder till i statsbidrag. När det gäller den direkta skatten kan det vara intressant att erinra om att den för de allra flesta skattebetalare är till allra största delen kommunal — det avspeglas i relationen 100 miljarder i kommunalskatt mot drygt 30 i statsskatt. Även kommuner och landsting måste leva inom ramen för våra begränsade tillgångar. Det är den grundläggande värderingen för, tror jag, alla partier som har skärskådat detta problemkomplex. För moderata samlingspartiet — som går längre och är berett att ta ansvaret för ett antal impopulära beslut — är utgångspunkten att kommunerna av samhällsekonomiska skäl måste utmär kas av s.k. nolltillväxt. Enligt vår mening hade detta bort gälla redan under Nr 164 löpande år, men i vart fall bör det ske under 1984. Torsdagen den De besparingar som moderaterna därför har ställt sig bakom motsvarar en 2 juni 1983 dylik dämpning av den kommunala verksamheten jämfört med nuläget. Den innebär att beskattningsrätten i fråga om juridiska personer helt försvinner — Kommunalekono det drabbar primärkommunerna. Det alternativet innefattar också generella miska frågor, indragningar i storleksordningen 2,5 miljarder från landstingen och därut =» m över en dryg miljard från primärkommunerna. Jag vill i det här sammanhanget säga några ord om det s.k. mentalvårdsbidraget. Åtminstone två talare tidigare i dag — herr Gadd, finansutskottets ordförande, och herr Palme — har starkt angripit moderaterna på den här punkten. Det kan inte förklaras på annat sätt än att de antingen är okunniga eller talar mot bättre vetande. Mentalvårdsbidraget är i praktiken i dag att betrakta som ett generellt skatteutjämningsbidrag. Den omständigheten att man sparar på just det bidraget innebär enbart att landstingen sedan får prioritera inom befintlig ram. Det gör de redan nu. Dessutom är en minskning av detta bidrag motiverad av att man sannolikt i alla landsting nu är inställd på att dämpa den slutna psykiatriska vården. Jag vill alltså bestämt opponera mot de mycket uppseendeväckande uttalanden, präglade av antingen illvilja eller okunnighet — förmodligen bägge — som vi har hört tidigare i dag; man har menat att moderaterna vill klämma åt de sjuka på detta speciella område. Det är landstingen som gör prioriteringarna, och de har full frihet att satsa lika mycket på det här området i framtiden, om de så vill. Det kommunala skattestoppet under 1984-1985 är för vår del en absolut förutsättning för att den här ekvationen skall gå ihop. Mot den bakgrunden är vi kanske något förvånade över att det motstånd som vi på den punkten möter för centerns del har motiverats med att ett temporärt skattestopp skulle få till följd att ojämlikheterna i fråga om service, skatter och avgifter fryses på nuvarande nivå. Det påståendet kan inte betyda något annat än att man inte vill ha skattestopp utan skattehöjningar för att kommunerna skall bli jämställda! Det är en linje som centern har drivit här i Storstockholm och därigenom hjälpt socialdemokraterna att höja skatten, men det är icke moderaternas linje. Samtidigt är själva ståndpunkten oklar. Jag förutsätter att herr Rämgård kommer att förklara den. Jag skall avsluta dessa kortfattade synpunkter före de yrkanden som är aktuella med att notera att utskottet har ställt sig positivt till en moderat motion, nämligen den om att man närmare skulle undersöka möjligheterna att införa enhetliga redovisningsprinciper för kommunerna. Det vore ett utomordentligt betydelsefullt framsteg om det kunde uppnås. Där är vi eniga. Jag vill dessutom yrka bifall till två särskilda motioner där vi än så länge är ensamma. Den första är väckt av Margit Gennser och gäller att statlig, kommunal och landstingskommunal verksamhet inte skall utformas med differentierade, inkomstrelaterade avgifter. Det förslaget avvisas med 187 svepskälet att det administrativt är för besvärligt. Vi konstaterar att detta mycket väl går att ordna med schabloner, om man vill. Vi skall inte ha dubbla progressioner — det är tanken bakom den motionen. Den andra motionen avser en utredning om komplettering av upphandlingskungörelsen. Den baseras på uppfattningen att åstadkommandet av en nödvändig dämpning av den kommunala verksamheten skulle avsevärt underlättas om man såg till att kommuner och landsting i varje aktuellt skede som upphandlingskungörelser och andra sådana bestämmelser täcker in också var skyldiga att pröva alternativet entreprenad eller annat arrangemang som ligger utanför offentlig service. Vi har inte heller på den punkten än så länge fått stöd från annat håll, men vi finner att detta är i hög grad behjärtansvärt som ett litet men nödvändigt led i den anpassning som också kommuner och landsting måste göra till en förändrad samhällsekonomisk bild, om vilken det under tidigare debattimmar talades mycket men inte särdeles mycket relevant. Jag konstaterar avslutningsvis, herr talman, att regeringen i de tre propositioner den har avgivit i vilka kommunalekonomiska frågor behandlas — budgetpropositionen, den speciella propositionen och kompletteringspropositionen — ständigt har utlovat intressanta besked i påföljande propositioner om åtgärder på det kommunalekonomiska området. Det hela har slutat med en magnifik västgötaklimax. Därmed inget ont sagt om Skaraborgs läns landsting, som emellertid tyvärr har samlat på sig litet för mycket pengar. Men jag noterar att när sanningens minut randas för den sittande regeringen, får den lov att tala om konkret på vilket sätt man skall spara även på det här området. Det är vår uppfattning att det också innebär att ett kommunalt skattestopp, som vi i och för sig inte gärna ser, ändå införs i åtgärdsarsenalen. Annars blir det aldrig möjligt att klara uppgiften. Landstingen och kommunerna är ju den mest expansiva sektorn. Jag yrkar sammanfattningsvis, herr talman, bifall till reservationerna 1, 5, 6, 8, 14, 15, 20 och 22 samt till reservationerna 26 och 27, som avser de bägge motioner som jag här tidigare har omnämnt.

Herr talman! Kommunerna har en tung och avgörande roll i samhällsekonomin, samtidigt som de fått ta över stora ansvarsområden i samhällsplaneringen. Inte minst gäller det sysselsättningen. Eftersom kommunoch landstingsverksamheterna bedrivs i förhållandevis decentraliserade former, har dessa också stor regionalpolitisk funktion. Samtidigt kan de kommunala verksamheterna erbjuda variation i det lokala utbudet av arbetstillfällen. Från inte minst regionalpolitisk och sysselsättningspolitisk synpunkt är det därför angeläget att de kommunala verksamheterna kan bedrivas i ett kommunalekonomiskt klimat som ger förutsättningar för en långsiktig planering. Det är därför anmärkningsvärt hur nonchalant regeringen har behandlat kommunsektorn. När socialdemokraterna var i opposition anklagade man Fälldinregeringen för konfiskation av kommunernas pengar och dålig framförhållning och bristfälliga besked till kommunerna om ekonomiska förutsättningar. Men det var i alla fall inte Nr 164 sämre framförhållning från den dåvarande regeringen än att kommunerna Torsdagen den kunde i god tid fastlägga sina långtidsbudgetar. 2 juni 1983 Men, herr talman, hur ser läget ut i dag när vi har en socialdemokratisk regering som säger sig vilja värna om kommunernas handlingsfrihet? Som — Kommunalekono handläggningen av de kommunalekonomiska frågorna har skötts under — miska frågor, denna vår har den lämnat mycket övrigt att önska. ua När regeringen lade fram sin budgetproposition i januari fanns ingen vägledning för kommunsektorn, utan man hänvisade till den särskilda propositionen om de kommunalekonomiska frågorna. När den propositionen kom visade det sig att det inte heller i den fanns mycket substans. I stort sett föreslog man ett riktat stöd till särskilt utsatta kommuner och landsting för att hålla tillbaka skattehöjningar. Dessutom skall indragningen av skatteunderlaget för fysiska personer med 1 96 upphöra fr.o.m. 1984. Det skulle innebära en finansiell förstärkning på 1 miljard kronor. I själva verket gällde denna indragning endast 1983. Det är då fel att tillgodorakna kommunerna 1 miljard kronor, som regeringen och utskottsmajoriteten gjort. I övrigt hänvisade man i proposition 90 till att ytterligare åtgärder inom kommunsektorn skall komma i kompletteringspropositionen. Ja, när den kom fanns heller inte mycket till vägledning för kommunerna. Regeringen bygger istort sett hela sin politik, när det gäller kommunsektorns ekonomi för 1984, på sin förhoppning att inflationen skall kunna pressas ner till 4 26. En mer realistisk bedömning av inflationen under 1984 pekar då snarare på 6-7 eo. Det skulle innebära att den beräknade förbättringen på 3-4 miljarder kronor för kommunernas finanser, jämfört med KEA kalkylen, begränsas till 1-2 miljarder kronor. Men inte nog med detta; nu har regeringen ägnat sig åt ytterligare tuvhoppning som ställer den kommunala planeringen på ända. Helt plötsligt har man gått ifrån sin i propositionen föreslagna strategi att kommunsektorns ekonomi skulle förbättras, om man finansierar marginalskattereformens andra steg med höjda energiskatter i stället för med arbetsgivaravgifter. Nu i elfte timmen har man kommit överens med vpk att i stället temporärt höja arbetsgivaravgiften med 1 20. Vad innebär det för kommunerna? Det rör sig för dessa om en indragning på ca 0,5 miljarder kronor, som också Arne Gadd talade om. Först drar man in dessa medel, sedan skall man betala ut 250 milj.kr. för tidigarelagda arbeten inom kommunsektorn. Vad är detta för rundgång? All denna ryckighet från regeringens sida har gjort att många kommuner och landsting inte har kunnat upprätta någon långtidsbudget i sin kommunala planering. Detta kan få mycket olyckliga konsekvenser ute i kommunerna, med bl.a. stora skattehöjningar som följd. I och med uppgörelsen mellan regeringen och vpk om höjda arbetsgivaravgifter urholkas ytterligare trovärdigheten hos regeringens kommunalekonomiska politik. Sammanfattningsvis kan man konstatera att den kommunala ekonomin varken i kompletteringspropositionen, i budgetpropositionen eller i den 189 särskilda propositionen om kommunalekonomiska frågor har fått en behandling motsvarande dess betydelse. Få konkreta besked har getts som kunnat underlätta den kommunala planeringen. När besked lämnats har det antingen varit sent — särskilda stödet — eller i form av lappkast — höjda arbetsgivaravgifter. Centern anser att kommuner och landsting i denna situation måste göra omprioriteringar, effektivisera och hushålla bättre med tillgängliga resurser. Verksamheten måste delvis ges en ny inriktning. Ansvaret för att en omprövning kommer till stånd ligger i första hand på kommunerna själva. Vi icentern avvisar bestämt hårda centralstyrningar genom ökad detaljreglering av kommunernas verksamhet eller lagfäst skattestopp, som moderaterna förordar. Den moderata kommunalpolitiken kan man beteckna som ”den som har mycket skall mer vara givet”. Nej, det måste vara så att det större ansvaret för den ekonomiska utvecklingen, som kommunerna måste ta på sig, i stället måste förenas med större frihet att använda resurserna för den enskilda kommunen och medborgaren. Detta var motivet för det arbete som utfördes av den 1980 tillsatta stat-kommungruppen. Staten skulle medverka till att skapa likvärdig ekonomisk grundval för den kommunala verksamheten i alla delar av landet. Först då kan kommunerna ge medborgarna en i princip likvärdig service till samma pris. Det är också av den anledningen som vi från centern i finansutskottet har föreslagit att det särskilda riktade stödet till kommunerna på 300 milj.kr. tillförs skatteutjämningssystemet. Likaså vill vi för 1983 öka skatteutjämningsbidraget med 230 milj.kr., i stället för det stöd till fasta tjänster i kommuner och landsting som föreslås av regeringen och utskottsmajoriteten. Centern vill bygga vidare på skatteutjämningssystemet, vilket är en förutsättning om vi skall uppnå likvärdiga förhållanden mellan olika kommuner och landsting i landet. Samtidigt ökar den kommunala självstyrelsen genom denna metod. Åtskilligt har gjorts under de senaste årtiondena för att ge kommunerna ekonomiska arbetsförutsättningar. Reformsträvandena har varit särskilt markerade sedan 1976. Skatteutjämningsbidragen ökade från 2,5 miljarder kronor 1976 till ca 10 miljarder kronor 1982. Trots dessa i och för sig förtjänstfulla reformer inom den statliga skatteutjämningen kvarstår stora skillnader mellan kommunernas skattekraft. Det måste därför vara mycket angeläget att finna rationella former för statsbidragen till kommunerna. De speciella statsbidragen uppgår i dagsläget till uppåt ca 40 miljarder kronor. Centern anser att en etappvis omfördelning av resurser till skatteutjämningssystemet bör komma till stånd. Genom att de speciella statsbidragen successivt trappas ner och motsvarande resurser förs över till skatteutjämningssystemet, kommer vi att kunna uppnå en ökad utjämning av skattekraften. Så småningom kommer alla kommuner att erhålla statsbidragen genom skatteutjämningen. Enligt centerns uppfattning måste utjämningen gå så långt, att det är enbart skillnader i den kommunala servicen som avgör hur stora skillnaderna i utdebitering och avgifter blir. Nr 164 Målsättningen med den kommande kommunala skatteutjämningsutred Torsdagen den ningen måste vara att kraftigt minska utdebiteringsskillnader enligt de 2 juni 1983 principer vi från centern lagt fram. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till reservationerna 2, 7, 11, 12, 16; 17, 21 och 23 i finansutskottets betänkande 45.
Herr talman! Den kommunala expansionen har under ett antal år gått för snabbt. Resurserna har inte räckt till. En viktig uppgift i den ekonomiska politiken är därför att bromsa expansionstakten. Detta är en av förutsättningarna för att vi skall kunna arbeta oss ur de obalanser som den svenska ekonomin lider av. Vi i folkpartiet har sagt, att expansionen måste hållas under 1 96 i volymtillväxt. Vi har vidare sagt, att den offentliga konsumtionen måste hållas tillbaka. Detta sammantaget innebär att en betydande del av besparingarna i vårt budgetalternativ, med nettobesparingar på totalt 10 miljarder kronor, lagts på den kommunala sektorn. Den teknik vi föreslår för denna besparing är prövad med framgång för de kyrkliga kommunerna. Den innebär att kommunerna själva får finansiera den kommunala skatteutjämningen i förhållande till sin ekonomiska styrka. Vi föreslår att en avgift på 0,7 70 tas ut på hela det kommunala skatteunderlaget. Det ger 4,2 miljarder kronor. Av dessa pengar återgår 1 miljard till landstingskommunerna för att jämställa dem med primärkommunerna när det gäller skatteinkomster från juridiska personer, dvs. kommunal företagsbeskattning. Den här utjämningen har sin bakgrund i föregående års besparingar i den kommunala sektorn. Riksdagen beslöt ju då att dra in hela skatteinkomsten från juridiska personer för landstingen mot att primärkommunerna fick behålla 40 26 av denna skatteinkomst. Anledningen till den hårdare behandlingen av landstingen var naturligt nog att de hade en klart starkare ekonomisk ställning än primärkommunerna. I dag föreligger inte denna ojämlikhet på samma sätt. Därför menar vi i folkpartiet att alla kommuner skall behandlas lika. Såväl primärxommuner som landstingskommuner får behålla 40 90 av skatteinkomsterna från de juridiska personerna. Detta är inte minst viktigt mot bakgrund av att landstingen har ansvar för sjukvården och den ökade belastning denna får genom det större antalet äldre vi får de närmaste åren. Det politiskt intressanta är att den socialdemokratiska regeringen har bibehållit besparingstekniken för 1984 vad gäller de juridiska personerna. Kammarens ledamöter minns säkert vilka formuleringar som användes mot förra årets riksdagsmajoritet när det här beslutet togs. Man var inte aktsam om orden, som Olof Palme brukar mana till ibland. Nej då. Det var stöld och konfiskation av kommunernas tillgångar. Ett år senare accepterar man förslaget. Det är en av de många helomvändningarna i den socialdemokratiska politiken. För att bistå primärkommuner och landsting som drabbas särskilt hårt av den kommunala besparing vi föreslår på netto 2 miljarder kronor, föreslår vi också, herr talman, liksom regeringen, en extra resurs på 200 milj.kr. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till reservationerna 3, 9, 13, 19 och 24.

Herr talman! Under de borgerliga regeringsåren sökte man framställa verksamheten i kommuner och landsting som tärande på samhällsekonomin. Kommunal konsumtionsökning ställdes i motsats till enskild konsumtion, som om den kommunala verksamheten inte berörde de enskilda människorna, vilket den ju gör i allra högsta grad. Kommunal expansion framställdes som ett hot mot tillgången på arbetskraft i den privata industrin, när industrin i själva verket kastade ut arbetare och tjänstemän, och kommunerna anställde människor som annars skulle ha förlängt arbetslöshetsköerna. De verkliga skälen till den expanderande kommunala verksamheten har förtigits. Till stor del har expansionen skett som en följd av de krav på samhällsfunktioner som inte minst det privata näringslivet ställt. Det kan gälla skolor, kommunikationer, bostäder, barntillsyn eller andra för produktionen nödvändiga ting. Likaså har man förtigit att den politik som förts på riksnivå lagt ökade uppgifter på kommunerna. Inte minst gäller att tilltagande arbetslöshet och social utslagning ställt kommunerna inför svåra uppgifter. Olika s.k. sparåtgärder riktade sig mot den kommunala sektorn. En rad åtgärder vidtogs som försämrade förutsättningarna att bedriva en kommunal verksamhet som motsvarade de verkliga behoven. De kollektiva omsorgerna i kommuner och landsting tjänar i hög grad de svagaste i samhället. Därför drabbas också de svagaste hårdast av den förda politiken. Det har heller inte enbart varit fråga om ekonomisk felsyn som motiverat angreppen på kommuner och landsting. Högern har medvetet drivit krav som syftar till att minska de kollektiva omsorgerna och främja privatisering. Den krassa högerpolitiken har kommit till klart uttryck. Till de mer uppseendeväckande attackerna mot kommunerna hörde åtgärden att beröva kommuner och landsting skatteunderlag, från såväl juridiska som fysiska personer. Denna åtgärd blev också med all rätt hårt kritiserad av det nuvarande regeringspartiet socialdemokraterna. Därför ställdes förväntningar på att den nya regeringen skulle upphäva de borgerligas beslut. Endast den del som gällde indragning av skatteunderlag från fysiska personer vill regeringen återlämna till kommunerna, medan beslutet om indragning av skatteunderlag från juridiska personer skall fortsätta att gälla. Det är inte svårt att hitta hårda omdömen från socialdemokraterna mot den borgerliga regeringens och riksdagsmajoritetens attack, men nu fortsätter man på samma väg. Beskattningen av juridiska personer skall ses över, anser regeringen, och i avvaktan på detta vill man dra in pengarna till staten. Visst finns behov av att se över denna form av beskattning. Den har verkat olika för kommunerna, beroende på var företaget haft sitt huvudkontor. Men det kan inte vara nödvändigt att beröva den kommunala sektorn resurser under den tid översynen pågår. Det enda rimliga är att återföra beskattningsrätten till kommunerna i avvaktan på utredningarna. Vi har från vpk i motioner också anvisat en möjlighet att redan nu skapa större rättvisa kommunerna emellan genom att fördela pengarna med 60 26 enligt tidigare gällande system och 40 90 för stöd åt svagare kommuner. Regeringen accepterar i alltför hög grad de borgerligas syn på kommunerna. Detta får allvarliga konsekvenser i flera avseenden. För det första minskar resurserna för den kollektiva verksamhet som arbetarrörelsen hårt slagits för och som främst gynnar de svagaste grupperna i samhället. För det andra motverkar denna politik den i andra sammanhang uttalade målsättningen att bekämpa arbetslösheten. Så länge kommuner och landsting kunde utveckla verksamheten skapades nya jobb, och det var i hög grad kvinnorna och ungdomen som kunde beredas arbete. Nu är situationen den motsatta. Beräkningar görs i kommunerna över hur stora personalminskningar som måste till. Det leder både till försämrad social och annan service och till ökad arbetslöshet. Det finns också skäl att betona den kommunala sektorns roll i samhällsekonomin. Den är en motor. Omfattningen av de kommunala beställningarna påverkar byggnadsverksamhet och industrisysselsättning i hög grad. Den politik som förts mot kommunerna, och som tyvärr i alltför hög grad tycks bli den socialdemokratiska regeringens linje, förvärrar den kapitalistiska krisen och dess verkningar. Moderaterna vill kraftigt dämpa den kommunala konsumtionen och talar om behovet av nolltillväxt i den kommunala sektorn. De vill begränsa statsbidragen till kommunerna ytterligare, göra indragningen av skatteunderlaget från juridiska personer permanent och total och införa kommunalt skattetak. Folkpartiet vill också begränsa den kommunala volymökningen och pläderar för ökad avgiftsfinansiering och privatisering. Rolf Rämgård klagade här över att höjda arbetsgivaravgifter drabbar kommunerna. Jag vill bara rikta Rolf Rämgårds uppmärksamhet på att vpk framlagt ett förslag om undantag för kommunerna. Det är bara att rösta för detta förslag. I vpk-reservationerna till utskottsbetänkandet tecknas en annan politik, en politik som värnar om grundläggande trygghetsbehov och har en offensiv inriktning. Vi påvisar att den kommunala sektorn har stora förutsättningar att spela en central roll i kampen mot arbetslösheten. Om kommunerna inte får erforderliga resurser kan de bli nästa stora krisbransch. Vi kräver att indragningen av beskattningsrätten på juridiska personer upphör och att de medel som inflyter tillfaller kommunerna, och vi avvisar regeringens propåer om kommande neddragningar och om en s.k. mer aktiv avgiftspolitik. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till samtliga vpk-reservationer som fogats till finansutskottets betänkande nr 45. Låt mig slutligen säga att jag tror att det skulle vara klokt av socialdemokraterna att friska upp minnet med att läsa de ofta riktiga omdömen som de i oppositionsställning riktade mot borgerliga regeringars politik mot kommuner och landsting. Mot en finansministers iver att söka beröva kommunerna resurser i den falska tron att man därmed löser statens ekonomiska problem bör ställas några ord ur det socialdemokratiska krisprogrammet Framtid för Sverige: ”Det är viktigt för arbetarrörelsen att hela tiden visa fram motiven bakom den nygamla kritiken av den offentliga sektorn.

Detta är därtill viktigt för att bekämpa arbetslösheten.
Morgondagens sammanträde inleds med fortsatt behandling av finansutskottets betänkande om kommunalekonomiska frågor. Då kvarstår endast en talare, varför voteringarna beräknas komma att äga rum strax efter kl. 09.00. Därefter upptas näringsutskottets betänkande 45 om konsumentpolitiska frågor. Sedan beslut fattats i detta ärende ajourneras sammanträdet ungefär 15 minuter för att bereda finansutskottet tillfälle att besluta om statsbudgeten. Övriga ärenden som upptas på föredragningslistan för morgondagens sammanträde kl. 09.00 torde inte kräva så lång tid som tidigare förutsatts. Det blir därför möjligt att väsentligt tidigarelägga det sammanträde som utsatts till kl. 19.30.

Herr talman! Vi behandlar i dag, i den sista omgången av den ekonomiska debatten, kommunernas ekonomi. När vi gör det, måste vi göra det ur ett samhällsekonomiskt helhetsperspektiv. En enskild kommunalpolitiker kan se kommunernas ekonomi ur det rent kommunala perspektivet, men vi här i riksdagen kan det inte. Vi måste se till hur kommunerna fungerar inom ramen av den totala svenska ekonomin. Därför skall jag i detta det sista inlägget säga någonting om det som ändå är det fundamentala, nämligen regeringens förslag till höjda energiskatter. Rent tekniskt har detta förslag motiverats med att skattereformens andra steg måste finansieras. Eftersom detta andra steg inte kommer förrän till årsskiftet, skulle man inte behöva höja skatterna nu — det är mittenpartiernas grandiosa tanke. Men den synpunkten är fullständigt formalistisk. Ett land som har ett budgetunderskott som uppgår till 10-12 26 av BNP har all anledning att ta till vara alla möjligheter till förstärkning av de offentliga inkomsterna. Det fordras ingen större tankeförmåga för att inse att om man kan öka statens inkomster med 3 å 4 miljarder, så stärker detta på ett avgörande sätt statens förmåga att stödja kommunerna. Med 90 miljarder i budgetunderskott lever vi i ett dårarnas paradis. De underskott som har skapats under de borgerliga åren måste bringas ner. Det finns bara tre sätt på vilket detta kan ske; det här är egentligen inte märkvärdigt. 1. Vi måste häva stagnationen och få fart på ekonomin. Ökar de totala inkomsterna, ökar också de offentliga inkomsterna. 2. Vi måste ta vara på varje möjlighet till inkomstförstärkning för det offentliga som kan finnas. 3. Vi måste spara. Det viktiga är att inse att alla de här tre vägarna måste till. Det är mot den bakgrunden som det är beklagligt att regeringens förslag om höjning av energiskatterna inte kan gå igenom. Alla de fyra oppositionspartierna har ett gemensamt: de tycks i realiteten trots allt inte inse allvaret i vårt ekonomiska läge. De tre borgerliga partierna är ju duktiga på att med munnen varna för följderna av det budgetunderskott som deras egen politik har skapat, men ändå tycks de när de kommer till avgörande sakna insikter om att en sanering av ekonomin enbart kan komma till stånd genom en kombination av åtgärder, där även budgetens inkomstsida måste komma in. Det är här som sänkningen av oljepriserna kommer som en skänk från ovan. Vad som sker är i själva verket att OPEC, som tidigare har beskattat oss, av skilda skäl nu sänker denna skatt. Ett vakuum uppstår. Vi kan gå in och ta över. Det är också vad regeringen vill göra. En sanering av ekonomin kan aldrig genomföras smärtfritt. Den metod som höjda energiskatter utgör är utan tvivel både den mest förnuftiga och den mest smärtfria metod som i dagens läge tänkas kan. Alla andra alternativ är betydligt sämre. Mot den bakgrunden måste man verkligen beklaga att enighet inte kan uppnås. Trots allt är det så att de borgerliga i realiteten står tomhänta. De försöker burra upp sig som ett slags sparandets påfåglar. Mittenpartierna har inga sparförslag att tala om. Allt det de försöker spara på, framför allt genom att angripa de tre vallöften som vi gick ut med i fjol, förlorar de på att samtidigt sänka momsen och andra skatter. Vad beträffar moderaterna saknar deras sparförslag varje form av realism. När jag hörde Lennart Blom tala här i går kväll, kom jag att tänka på det gamla exemplet ur Rebbes språklära: ”Halvt vansinnig och omgiven av dåliga rådgivare kan jag icke annat än beklaga Erik XIV.” Byter vi ut Erik XIV mot Lennart Blom, passar det in. Lennart Blom är trots allt en erfaren och sansad politiker. Han borde inse att de moderata sparförslagen enbart är spel för galleriet. Det går helt enkelt inte att försöka skrota arbetsmarknadspolitiken, slänga ut hundratusentals människor i arbetslöshet och sedan tro att man genom en sänkning av arbetsgivaravgiften med 2-3 procentenheter skall kunna återfå dessa jobb. Moderaternas ekonomiska analys och ekonomiska politik saknar varje inslag av realism. Men låt oss, denna sista dag här vid Sergels torg, vara generösa. Låt oss, för resonemangets skull, anta att de borgerliga sparförslagen verkligen skulle vara framgångsrika. Skulle de då lösa våra grundläggande ekonomiska problem? Skulle de då avskaffa behovet att höja energiskatterna? Nej, naturligtvis inte. I grunden är de fullständigt irrelevanta för den fråga som trots allt är denna ekonomiska debatts huvudfråga, även om besparingar och omorganisationer inom bäde statlig och kommunal verksamhet är nödvän Nr 165 diga— och också säkert kommer att ske. Kommunernas verksamhet om tio år a 8 FRA ; ne Fredagen den kommer sannolikt att se ut på ett annat sätt än i dag. Även om så blir fallet, ä Re / : h > 3 juni 1983 kan man med ett underskott på 90 miljarder inte avvisa den möjlighet till inkomstförstärkning som vi här får. ; - dekihar sa Kommunalekono | ag gr YSten igare ett tan! experiment. äg att den a sänkningen av miska frågor, oljepriserna inte hade kommit i år utan i fjol. Skulle Rolf Wirtén då, när han HE hade ett ekonomiskt ansvar, ha kunnat avvisa möjligheten att utnyttja den? I realiteten är nuläget liktydigt med att shejk Yamani skulle ha kommit till Rolf Wirtén och sagt: O.K., vi ser att ni är i beråd. Ni har en illa sargad ekonomi. Vi vill hjälpa er litet. Därför skall vi sänka de skatter vi tar ut av er. I stället kan ni öka skatterna med 4 miljarder för att sanera ekonomin. De svenska konsumenterna kommer inte alls att drabbas, för de priser som de får betala är desamma. Det är enbart vi som avstår från en del av vår beskattning till er förmån. Skulle Rolf Wirtén då ha avstått? Visserligen är kanske sakkunskapen i folkpartiets partikansli litet klen, men för ett år sedan hade Rolf Wirtén hela statsapparaten till sitt förfogande, och naturligtvis skulle han ha förstått att utnyttja detta. Det är detta som egentligen är den djupa tragiken. Därför måste man åter och åter upprepa frågan: Varför gick ni inte med på en höjning av energiskatterna? Ni står helt svarslösa. Det är er politik som har dragit ner oss i det ekonomiska moras där vi nu befinner oss. Men nu undviker ni allt ansvar för det saneringsarbete som måste till. Det är klart att denna brist på politiskt kurage drabbar våra kommuner. På längre sikt fördröjs det nödvändiga saneringsarbetet — vi tappar tempo. På kort sikt drabbas kommunerna genom att alternativ pressas fram. Jag tänker då naturligtvis i första hand på den temporära höjningen av arbetsgivaravgiften, som givetvis kommer att drabba kommuner och landsting. Vi ville inte ha denna höjning. De tre borgerliga partierna ville inte heller ha den. Ändå får vi den. Hur kommer det sig? Jo, det beror helt enkelt på en kombination av borgerlig brist på ansvar och ekonomiskt sunt förnuft och den eländiga populism som vpk företräder. Vpk kan ju aldrig undvika att fiska i varje grumligt vatten som kan finnas. Därför kommer vpk, gudskelov, att vara dömt att aldrig bli mer än ett femprocentsparti. Det är mot denna bakgrund som de fyra oppositionspartierna måste ta ansvar för att vi inom kort kommer att välja ett mycket sämre alternativ än vad vi egentligen borde göra. Herr talman! Jag skall inte här fortsätta analysen. Vi vet att kommunerna kommer att stå inför några svåra år. Men vi socialdemokrater kommer att fortsätta saneringsarbetet. Det måste vara av ett brett och generellt slag. Det måste omfatta tre element: för det första en bättre tillväxt, ett bättre resursutnyttjande, som skapar högre inkomster, för det andra ett sparande och för det tredje det nödvändiga förbättrandet av de offentliga inkomsterna. Alla dessa tre moment är lika viktiga i saneringspolitiken. Vi måste också till slut inse det fundamentala: det är enbart om vi lyckas sanera vår totala samhällsekonomi och lyckas få budgetunderskotten under kontroll som våra 7 kommuner och landsting också på något längre sikt kan återfå en sund och stabil ekonomi. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till alla yrkanden i finansutskottets betänkande 45 och avslag på de reservationer som där finns.
Herr talman! Får jag bara kort kommentera en mycket liten passus i Bo Söderstens anförande. Jag har hört många omdömen om de människor som drabbas av de ständigt stigande hyrorna. Jag har hört många omdömen från borgerligt håll om hyresgäströrelsen och hyresgästerna. Men jag har aldrig någonsin från socialdemokratiskt håll hört hyresgästopinionen i detta land karakteriseras som ett grumligt vatten, i vilket politiker fiskar.

Herr talman! Det finns, Jörn Svensson, en avgörande skillnad mellan den socialdemokratiska ansatsen och vpk:s ansats. Jag har ganska mycket kontakter med hyresgäströrelsen. Jag var senast i april uppe i Dalarna på årskonferensen hos Dalarnas hyresgäster. Jag försökte förklara och försvara regeringens ekonomiska politik. Det är klart att det sker i en viss motvind. Det är klart att hyresgästerna, som en part i målet, inte gärna vill ha höjda oljepriser. Men det finns ingen person som är enbart hyresgäst — hyresgästerna är också fäder och mödrar, de har barn som går arbetslösa, de arbetar vid industrier som har problem, de lever i kommuner som inte kan anställa dem, därför att kommunerna saknar de finansiella resurserna. Det är då vi socialdemokrater tillämpar en helhetssyn. Det är då vi undviker att populistiskt fiska i vad som lösryckt ur sitt sammanhang blir ett grumligt vatten. Vi tar det bredare ansvaret. Vi har kuraget att även säga till våra egna anhängare: Vi kan inte gå med på era krav, vi måste sätta in saker och ting i ett helhetssammanhang, vi måste i första hand efter de sex borgerliga åren sanera hela samhällets ekonomi, och då blir det kanske litet sämre temporärt för er som hyresgäster — vi kan inte utnyttja en given hyressänkning — men i alla andra avseenden kommer ni att få det bättre.
Herr talman! Det är inte fråga om att man inte skall ha ett helhetsperspektiv — det är vi också anhängare av — utan det är fråga om hur man skall fördela bördorna. Vad saken då gäller, och vad som har väglett vårt ställningstagande, är att landets hyresgäster har tillhört dem som fått bära de tyngsta bördorna, därför att boendekostnaderna under en följd av år har stigit snabbare än alla andra levnadskostnader. Speciellt de som bor i hyreslägenheter, de lågavlönade, som ofta är den allra sämst ställda gruppen i samhället, har fått bära en mycket stor del av denna kostnad. Mot den bakgrunden har vi sagt att det är olämpligt att i detta läge höja sådana pålagor som ytterligare skulle öka hyreskostnaderna, när det finns andra möjligheter. Det visar sig ju att ni själva också erkänner att det har funnits andra möjligheter, eftersom ni nu äntligen går med på att höja arbetsgivaravgifterna.
Herr talman! Vi måste ha sinne för proportioner. Vad det i realiteten rör sig om är att vi får denna gudasända gåva från OPEC. Vi kan på ett kraftfullt sätt stärka statens inkomster utan att göra det sämre för någon enskild grupp eller något enskilt hushåll i förhållande till situationen exempelvis i höstas. Att utnyttja detta är självfallet det i särklass bästa alternativet. Jag tror att också Jörn Svensson inser det, om han försöker se det i ett helhetsperspektiv. Men som vanligt förmår inte vpk göra detta utan hemfaller åt en ganska enkel retorik. Ni talar om att vi bör försöka föra en arbetarpolitik. Det bör vi göra. Men vi skall inte föra den typ av tämligen hållningslös, opportunistisk politik som ni föreslår. Det är detta som det i realiteten handlar om. Nu har ni med ert agerande tvingat fram en betydligt sämre lösning än den ursprungliga lösning som vi föreslog. Detta är er svaghet, och det inser den svenska arbetarklassen. Det är därför ni numera får vädja till alla möjliga nya grupper, och det är därför som ni aldrig kommer att bli mer än ett femprocentsparti.
Herr talman! Jag vill påpeka att det inte är vi som varit hållningslösa gentemot hyresgästerna. När det gäller deras intressen har vi alltid följt en konsekvent linje. Det är ni socialdemokrater som är hållningslösa mot dem. Ibland stöder ni dem, men när det passar er offrar ni dem. Överläggningen var härmed avslutad.

Herr talman! I näringsutskottets betänkande nr 45 behandlas budgetpropositionens förslag på det konsumentpolitiska området. Samtidigt behandlas nio motioner, varav en kommittémotion från moderata samlingspartiet som utskottets moderata ledamöter följt upp i ett antal reservationer, som fogats till betänkandet. En aktiv konsumentpolitik, där den enskilde sätts i centrum, är en väsentlig del av vårt marknadsekonomiska system. Näringsfrihet och fri konkurrens är hörnpelare i en sådan politik och utgör viktiga förutsättningar för ett fortsatt utvecklat välstånd i vårt land. Såväl konsumenter som producenter är bäst betjänta av att varor och tjänster är anpassade till de krav som konsumenterna kan ställa. Dessa krav kan variera från person till person, men också på grund av att den enskildes livssituation ständigt förändras. En utveckling mot alltmer lagstiftning och reglering av konsumenternas och producenternas situation kan inte godtas. Inom vår marknadsekonomi och med gällande lagstiftning har konsumenterna ett rimligt skydd. Det viktiga är inte att få ett land med flera lagar utan en ekonomi med mera resurser. Allt som går under rubriken ”konsumentpolitik” är inte nödvändigtvis bra för konsumenterna. Vissa ingrepp kan leda till att kostnaderna och priserna stiger mer än rimligt. Andra åtgärder kan medföra att konsumentverket får ett ansvar för produktionen som gör att verket inte står fritt gentemot producenterna när varorna introduceras på marknaden. En fungerande marknadshushållning förutsätter fri prisbildning i alla led. Prisstopp, prisreglering och subventioner försvagar drivkrafterna till rationalisering, snedvrider efterfrågan, bidrar till orättvisa konkurrensförhållanden och skapar en dyr och tyngande regleringsbyråkrati. Våra samlade produktionsresurser utnyttjas därmed sämre. Prisövervakningen och de subventioner som utgår till konsumtionen bör därför på sikt avvecklas. Detta kan ske utan att levnadsstandarden generellt påverkas, om skatter och avgifter i motsvarande mån sänks eller andra fördyrande åtgärder underlåts. I en fungerande marknadsekonomi har konsumenten en stark ställning. Från denna utgångspunkt borde begreppet konsumentpolitik vara av utomordentligt stor betydelse. Dess värre nödgas vi konstatera att konsumentpolitiken inte har denna ställning i vårt land. En väsentlig orsak härtill är att konsumentpolitiken definierats alltför snävt. Många uppfattar t.o.m. begreppet konsumentpolitik som liktydigt med konsumentverkets myndighetsutövning. För oss moderater har begreppet konsumentpolitik en långt viktigare betydelse. Det är i själva verket ett viktigt medel för att stärka marknadsekonomin. Det gäller att stärka konsumenternas ställning genom en skattepolitik som skapar ökat utrymme för personlig valfrihet. Det gäller att minska myndighetsutövningen i samhället för att frigöra den enskildes kreativitet och ansvarstagande. Och det gäller att alla myndigheter på konsumentpolitikens område mera inriktar sin verksamhet på att vara ett stöd åt den enskilde än tvärtom. Med socialdemokraterna i regeringsställning finns det betydande risker för att den ”nya konsumentpolitiken” kan leda till ökad samhällskontroll. Skall man tolka uppföljningen från visst myndighetshåll, inte minst från den snart tillträdande konsumentombudsmannen Laila Freivalds, är tendenserna uppenbara. I en intervju i tidningen Vi, nr 17/1983 säger hon: ”Vi skall jaga varenda handlare.” Hennes inställning är tydligen att konsumentverket har bättre kontakt med de många konsumenterna än de flesta enskilda handlare. Det här, herr talman, är illavarslande. Det för tankarna till det militanta program som antogs på det socialdemokratiska kvinnoförbundets kongress 1981. Redan detta programs rubrik ”Från upplysning till makt” ger en klar fingervisning om vad det är fråga om. I programmet talas det om, att när rörelsen fått inflytande över besluten genom löntagarfonder, är det viktigt att den använder sitt inflytande till att också styra produktionens inriktning. Man säger att organisationerna kan påverka konsumentpolitiken. Hela programförslaget andas stort misstroende mot näringslivet. Jag skall ge ett litet exempel. På s. 23 kan vi läsa följande: ”När det gäller frukt och rotfrukter kan det betyda att varorna helt enkelt genmanipuleras och att konsumenten t.ex. får ett päron med tjockt skal och mycket litet smak.” Naturligtvis kan man finna sådana här hugskott så bisarra att det inte bör finnas någon risk för att de genomförs. Men man kan inte bortse från det faktum att det är regeringspartiets kvinnoförbund som för fram sådana här tankar. Jag måste fråga socialdemokraternas talesman Lennart Pettersson hur han ställer sig till sådana här idéer. Frågan är på sin plats, då jag också noterat att en företrädare för samma kvinnoförbund, Åsa Håkansson, i en konferens tidigare i år krävde lagstiftning som gör det möjligt att påverka såväl produktionens inriktning som sortimenturvalet i handeln. Hon menade att olika organisationer, förmodligen vad man kallar folkrörelser, skall tillsätta s.k. branschråd som väljer ut butikens sortiment. Det framgick inte vid tillfället i fråga om andra varor skall vara tillåtna att sälja. Har verkligen de socialdemokratiska kvinnorna så liten tilltro till de vanliga människorna och deras förmåga att själva besluta om sin konsumtion att de är beredda att sätta konsumenterna under förmyndare? Naturligtvis är det ingen som förmenar socialister rätten att kräva socialism, men varför skall det kallas konsumentpolitik? Konsumentpolitiken bör vidareutvecklas, men inte på det sätt som socialdemokraterna tänker sig. Framför allt måste man underlätta för konsumenterna att träffa välgrundade och fria egna val. Den grundläggande förutsättningen härför är att vidmakthålla en konsumentstyrd ekonomi och inte en som är dirigerad av myndigheter eller producentstyrd genom att fackföreningarna tar över näringslivet genom löntagarfonder och sätter konkurrens och initiativ ur spel. Moderat konsumentpolitik kan i korthet sammanfattas i följande punkter: Lägre skattetryck som gör att konsumenterna har mer pengar att själva bestämma över. Valfrihet i konsumtionen i stället för mera myndighetsstyrning. Respekt för konsumenternas förmåga att träffa egna val. Konkurrens i produktionen så att företagen får anstränga sig att tillverka vad konsumenterna vill ha och till lägsta möjliga priser. Förbättrad information och goda kunskaper stärker konsumenternas möjligheter att påverka utbudet av varor och tjänster. Ingen onödig förbudslagstiftning. Statens konsumentpolitiska insatser bör i första hand inriktas på information och konkurrensövervakning. Det får inte vara så att den statliga myndigheten, konsumentverket, ses som konsumenternas ställföreträdare med rätt att tala om för företagen hur människorna/konsumenterna egentligen vill ha det. Ofta uppfattas konsumentverket i dag mera som en kontrollmyndighet, som en fiskal myndighet, än som ett serviceorgan. I en tid då köpkraften minskar och kraven på kunskap, noggrannhet och ekonomisering i hushållens inköp och konsumtion ökar har konsumentverket till största delen frångått politiken att tillgodose kravet på information om varuutbud, priser, kvaliteter m.m. för att i stället alltmer satsa på att styra företagen genom detaljerade riktlinjer. Det föreligger i förlängningen av denna utveckling risk för att vi får ett byråkratstyrt nätverk av detaljerade lagparagrafer och andra bestämmelser. Denna utveckling, herr talman, måste brytas. Politiker och ämbetsverk skall ha mindre att säga till om — de enskilda konsumenterna mer. Den enskildes ansvarstagande är mera utvecklande för samhället än offentliga bruksanvisningar i form av myndighetsutövning och politisk styrning. Enligt vår uppfattning bör KO-funktionen brytas ut ur konsumentverket och återstående del av verket renodlas till en ren servicefunktion. Av principiella skäl bör man organisatoriskt skilja mellan förhandlande och normgivande uppgifter å ena sidan och åklagarfunktionen å den andra. Konsumentombudsmannen bör göra sina bedömningar enbart på grundval av lagen och fristående från förhandlingsöverenskommelser och annan verksamhet som konsumentverket bedriver. Konsumentverket och statens prisoch kartellnämnd bör, så som vi föreslår i den moderata motionen, slås samman till ett organ. I detta sammanhang bör konsumentverkets nuvarande provningsverksamhet överflyttas till statens provningsanstalt. Detta skulle kunna möjliggöra ytterligare samordning av den konsumentinformation som båda verken producerar, varvid ytterligare rationaliseringsvinster borde kunna inhämtas.

Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till samtliga moderata reservationer i betänkandet.

Herr talman! Konsumentpolitikens uppgift är ju att stödja konsumenterna och stärka deras ställning. Eftersom alla samhällsmedborgare är konsumenter i den bemärkelsen att vi förbrukar varor och tjänster i den privata hushållningen, berörs vi alla på ett eller annat sätt av konsumentpolitiken. Det är därför viktigt att konsumentpolitiken formas så att den omfattar alla konsumenter — ung som gammal, tätortsbo som glesbygdsbo osv. Men det är också viktigt att den utgår ifrån den situation som bl.a. svagare konsumentgrupper befinner sig i. Det är inte utifrån myndigheternas roll och position vi skall forma konsumentpolitiken. Liksom i så många andra sammanhang är det viktigt att samhällets insatser — även inom det konsumentpolitiska området — slår vakt om utsatta grupper. Det är också viktigt att konsumentpolitiken sätts in i ett näringspolitiskt sammanhang i många avseenden. En aktiv konsumentpolitik skall ge information, kunskap och vägledning för konsumenterna. Det blir allt viktigare. Med goda kunskaper om de varor som produceras och bjuds ut är det lättare att bedöma värdet, priset och inte minst behovet. En konsumentpolitik som inte gör konsumenterna medvetna och kritiska kan leda till konsumtion av varor och tjänster som mer är till skada än till nytta både för konsumenterna och för samhället i dess helhet. Konsumentpolitiken måste göra klart att konsumtionen måste ske inom ramen för de resurser vi har. Att konsumera av de resurser som är ägnade till andra,t.ex. nästa generation, kan inte få accepteras. Det ställer i sin tur krav på hushållning och en anpassning av vår produktion till miljöns krav. Och för att lyckas med detta mål — som bör omfatta alla — krävs det att vi är beredda att styra utvecklingen mot vettig konsumtion. Kunskaper om konsumentpolitiken kan ges och förvärvas på olika sätt. Inte minst viktigt är det att konsumentkunskapen blir ett viktigt inslag i grundskolan, och då redan på lågstadienivå. En utgångspunkt för den undervisningen är det praktiska arbetet. Men konsumentkunskapen måste också få vara en viktig del i den gymnasiala utbildningen. Från centerns sida menar vi därför att konsumentkunskap behövs som ett obligatoriskt inslag på samtliga linjer i gymnasieskolan. Kunskaper kan förvärvas på olika sätt. Utöver skolorna kan studieförbund, föreningar och inte minst folkrörelser bidra med kurser med konsumentpolitiskt innehåll. Därmed bidrar man också till att öka kunskapen om konsumentfrågorna. Det sägs att kunskap är den lättaste bördan, och kunskap om konsumentpolitik orkar säkert alla bära. Den regionala och kommunala verksamheten inom det konsumentpolitiska området är ett viktigt inslag, och den är viktig att slå vakt om. Här vill jag peka på det utomordentliga arbete som hemkonsulenterna i länen utför. Vi har pekat på detta i centermotionen om konsumentpolitiken. Nu skall konsumentpolitiken bli föremål för en översyn inom ramen för den särskilda kommitté som regeringen tillsatt. Vi har därför anledning att i vissa avseenden avvakta det utredningsresultatet. Det finns ändå skäl att markera viktiga inslag i samhällets konsumentpolitik som bör bli föremål för prövning under utredningens gång. Det gäller information, utbildning och konsumenternas ställning i förhållande till olika myndigheter. Utredningen har fått god tid på sig. Uppdraget skall vara slutredovisat senast den 30 april 1985. Det är ganska lång tid — väsentligt längre än andra nytillsatta utredningar, såsom den regionalpolitiska. Under 1960 och 1970-talen förändrades i stor utsträckning strukturen inom handeln och butiksnätet. Det är viktigt att notera det och vidta åtgärder. Detta är en viktig del av konsumentpolitiken. De små butikerna försvann då nästan på löpande band, medan stormarknaderna växte uppi de större tätorterna. Jämfört med tidigare har närservicen för många människor försämrats de senaste åren. Tillgången till affärer — jag tänker då i första hand på dagligvaruaffärerna — har minskat kraftigt i framför allt glesbygdsregionerna, skogslänen osv. Och avsaknaden av närservice drabbar konsumenterna hårt ekonomiskt. Långa avstånd till affärerna, ofta i regioner med undermåliga kollektiva kommunikationer, skapar problem och ökade kostnader för konsumenterna, de enskilda människorna. Särskilt utsatta blir exempelvis pensionärer, handikappade och barnfamiljer. Därför är det viktigt att i det konsumentpolitiska reformarbetet vidta åtgärder för att trygga närservicen för människorna. I glesbygden spelar lanthandeln en central roll för servicebehovet. Deras utbud av varor begränsas ju inte heller alltid till matvaror, utan man har många andra varor och produkter. Dessa butiker kan också svara för andra viktiga servicefunktioner. Därför anser vi från centerns sida att det är mycket viktigt att samhället bidrar på olika sätt till att slå vakt om dessa butiker. För människorna i glesbygden är stormarknader i tätorterna inget bra alternativ. Vi måste ha service i närheten av människorna. För litet drygt ett år sedan drog dåvarande regeringen tillsammans med handelns representanter och organisationer i gång en kampanj för landsbygdshandeln. Kampanjen går under namnet Bygden behöver butiken. Jag tycker att den har visat vikten av ett decentraliserat butiksnät och värdet av en fungerande närservice för konsumenterna. Det är min förhoppning att, sedan kampanjen nu avslutats i år, man kommer att bedriva fortsatta aktiviteter av skilda slag för att slå vakt om butiksnätet ute i bygderna. Inte minst hänger det på konsumenterna själva. Det är ju vi som måste handla i och gynna den egna bygdens butik. Som jag ser det är det en mycket viktig konsumentpolitisk fråga att skapa information och kunskap om värdet av att slå vakt om den egna butiken. Herr talman! Konsumentpolitiken måste också lära oss att ge akt på reklamen, som ofta kan vara vilseledande och många gånger kan förleda konsumenter till att göra dåliga inköp. Även om man lagstiftningsvägen försöker stärka konsumenternas ställning är det angeläget att vi på olika sätt också är observanta på de ibland aggressiva marknadsföringsmetodernas påverkan. Dess värre träffar man ofta på osunda marknadsföringsinslag. I en tid då vi dagligen, och i ökad utsträckning, utsätts för påverkan genom olika reklamåtgärder och intensiva marknadsföringskampanjer, utformade av skickliga och målmedvetna reklammakare, är det viktigt att vi konsumenter har kunskap att kritiskt granska och värdera. Alla påverkas på ett eller annat sätt av reklam — genom annonser om varor, prylar och kläder. Vi kan inte undgå att i dagstidningar och veckotidningar se annonser om nya kläder, det nya modet — hur viktigt det är att bära just de kläder som modeskaparna bestämt. Det här påverkar oss alla, inte minst ungdomar, och det påverkar även riksdagsledamöter. Konsumentverket och allmänna reklamationsnämnden spelar viktiga roller i konsumentpolitiken. För ett par år sedan blev allmänna reklamationsnämnden en fristående myndighet, när den bröts ut ur konsumentverket. Jag tycker att det var en riktig åtgärd, som ur principiell synpunkt varit försvarbar. Dess värre vill nu utskottsmajoriteten åter pröva nämndens organisatoriska ställning, med anledning av ett motionskrav från socialdemokraterna. Att efter så här kort tid pröva nämndens organisatoriska ställning tycker vi från centern inte är bra. Det skapar onödig oro och irritation. Det hade behövts lugn och ro ännu en tid, eftersom så kort tid förflutit sedan nämnden fick en fristående ställning. Det hade varit bra att vänta och se om inte effekterna ändå är de man eftersträvar. De tidigare principiella skälen för en fristående nämnd håller med andra ord alltjämt enligt vårt att se. Därför borde motionskravet inte ha föranlett någon åtgärd från utskottets sida. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationerna 4 och 7 i utskottsbetänkandet.

Herr talman! Att föra en aktiv och målmedveten konsumentpolitik har varit och är en angelägen fråga för folkpartiet. Marknadsekonomin bygger på ett samspel mellan konsumenter och producenter. För att konsumenterna skall kunna göra ett verkligt val mellan de olika varor som producenterna tillhandahåller krävs en effektiv konsumentupplysning. Konsumentverket, som är en statlig myndighet med uppgift att stödja konsumenterna och förbättra deras ställning på marknaden, har i detta avseende en viktig funktion. I vårt land saknas egentliga konsumentorganisationer. Bara på några speciella områden finns konsumentorganisationer av större omfattning, närmast bilistoch hyresgästorganisationer. Men inte heller dessa har den uppbyggnad som behövs för att fungera som renodlade konsumentföreträdare. Denna avsaknad av konsumentrörelse är anmärkningsvärd i ett land med i övrigt så starka organisationer, inom t.ex. näringslivet och fackföreningsrörelsen. Detta ger konsumentverket dess särskilda betydelse. Fri handel och fri konkurrens är viktiga förutsättningar för att marknadsekonomin skall kunna fungera och därmed ge konsumenterna en nyckelställning på marknaden. Genom frihandeln förs varor in i landet, och konsumenterna får möjlighet att välja mellan importerade och svensktillverkade varor. Frihandeln är också av avgörande betydelse för att inget företag skall kunna missbruka sin ställning. Konkurrensen mellan olika företag och företagsformer bidrar till effektivitet i produktionen och till förbättring av konsumenternas möjligheter att välja mellan olika produkter. Den nya konkurrenslagen, som trätt i kraft vid årsskiftet, är ett bra redskap att hålla uppe konkurrensen och förhindra skadliga monopolbildningar. En så långt som möjligt fri prisbildning krävs för att priset skall kunna fungera som signal till konsumenter och producenter. I en marknadsekonomi präglad av konkurrens får vi således valfrihet, prispress och produktutveckling. Det ligger i producenternas eget intresse att försöka tillgodose köparnas önskemål. För att marknadsekonomin skall kunna fungera på avsett sätt krävs att konsumenterna har god tillgång till en korrekt information. En ökad konsumentupplysning är därför av stort värde, speciellt för grupper som annars har en svag ställning på marknaden. En korrekt utformad reklam har i detta sammanhang också stor betydelse, t.ex. för att informera konsumenterna om existensen av nya produkter och tjänster. Samtidigt är det uppenbart att det måste ställas krav på att reklamen liksom annan säljinformation är informativ och inte spekulativ. Prisuppgifter och jämförelsepriser, hemkonsulenter och konsumentrådgivning, datummärkning och ångervecka är alltihop åtgärder som verkar för ökad information och ökat skydd mot impulsköp. Herr talman! Ett viktigt inslag i en konsumentvänlig politik är att bibehålla de fria affärstiderna. Socialdemokraterna har tidigare i riksdagen föreslagit att affärstiderna skall regleras. Det är, enligt vår uppfattning, inte i första hand en facklig arbetstidsfråga utan en konsumentpolitisk fråga. De personer som arbetar på helger och kvällar vill av olika anledningar i stor utsträckning ha sina arbetstider förlagda till dessa tidpunkter. Och för de flesta konsumenter är det av avgörande betydelse att kunna förlägga sina inköp till en tidpunkt de själva kan välja. Socialdemokraterna har under senare tid börjat inse att deras politik på allt fler områden av samhället resulterar i en allt snävare insnärjning i byråkrati och minskad frihet för medborgarna. Detta har föranlett ledande socialdemokrater att börja tala om ökad frihet för medborgarna. Hittills har denna aviserade sinnesförändring inte lett till några som helst konkreta besked. Tvärtom pågår t.ex. en prövning inom regeringen, en prövning av frågan om regeringen genom en ny affärstidslag skall förbjuda fria affärstider. Det är ökade förbud man funderar på i kanslihuset, inte ökad frihet. Med det anförda, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna 4, 6, 8 och 9.

Herr talman!

Jag vill bara påminna om att väldigt många människor här i landet befinner sig i ett mycket pressat läge i vad gäller deras ekonomi. Detta läge kan lättas från två håll, antingen genom att inkomsterna ökar eller genom att utgifterna minskar. Här handlar det om att söka minska utgifterna genom att göra så fördelaktiga inköp som möjligt. För att människor skall kunna göra sådana inköp behövs det i vårt genomkommersialiserade samhälle en utbyggd påverkan från konsumentintresset — från tillverkning av varor fram till konsumenternas inköp av varor. Vi tror att man i detta läge inte skall minska anslaget till statens prisoch kartellnämnd med den vanliga osthyvelsprincipen utan låta anslaget slippa denna nedskärning. Vi tror också att det är till fördel för konsumenterna, om det kommer till stånd konsumentpolitisk verksamhet i samtliga kommuner i landet. Därför menar vi att riksdagen till regeringen skall uttala att den sittande utredningen skall lägga fram förslag i den riktningen. Dess direktiv torde medge att den gör det. j Jag skall till slut bara kommentera ett uttalande som Sten Svensson gjorde i sitt anförande. Han sade: ”Vi förmenar inte socialister att kräva socialism, men varför kalla det konsumentpolitik.” Jag vill hävda att det socialister kräver, och det som vi från vpk kräver, i hög grad handlar om konsumentpolitik. Vi vill organisera samhället på ett planmässigt sätt för att tillgodose människors viktiga grundläggande behov. I den meningen är också socialism konsumentpolitik. Med det anförda yrkar jag, herr talman, bifall till reservationerna 1 och 5 i näringsutskottets betänkande 1982/83:45.